Herr talman! Kerstin Haglö har frågat mig om jag är beredd att se till att ett särskilt beslut fattas av regeringen som innebär att Försvarsmusiken omfattas av undantag i Försvarsmaktens regleringsbrev, punkt 6.4. Den 10 oktober i år besvarade jag en riksdagsfråga av Kerstin Haglö om samma sak . I mitt svar redovisade jag de författningsmässiga grunderna för försvarsmusikens verksamhet och avgiftsförordningens bestämmelser om en myndighets möjlighet att ta ut avgift för varor och tjänster. Herr talman! Jag konstaterade i mitt svar då att regeringen i regleringsbrevet för Försvarsmakten anger vilka verksamheter myndigheten får ta ut avgift för. Försvarsmusiken är för närvarande inte en sådan verksamhet. Jag konstaterade också att Försvarsmakten hittills inte har inkommit till regeringen med förslag om att myndigheten ska få ta ut avgifter för försvarsmusikens verksamhet. Jag har samma svar till Kerstin Haglö i dag som jag hade i frågesvaret. Till detta kan jag lägga att om Försvarsmakten kommer in med en hemställan om att få ta ut avgifter för försvarsmusikens verksamhet kommer regeringen att pröva framställningen på sedvanligt sätt.

Herr talman! Försvarsministern hänvisar till min skriftliga fråga. Försvarsministern ger samma svar på frågan nu som då. Jag ger en bakgrundsbeskrivning, jag ger en problembeskrivning av försvarsmusiken och jag ställer en fråga om huruvida ministern kommer att se till att regeringen fattar detta särskilda beslut som innebär att försvarsmusiken omfattas av undantag. Jag får till svar: För närvarande finns det inte något sådant undantag. Nej, det är jag väl medveten om. I så fall hade jag inte ställt frågan. Sedan hänvisar försvarsministern till och, tycker jag, gömmer sig bakom myndigheten när hon säger att Försvarsmakten ännu inte kommit in med någon framställan om detta. Då frågar jag försvarsministern: Vem äger regleringsbrevet som jag talar om? Är det inte regeringen som gör det, och är det inte regeringens beslut och kanske ett av regeringens viktigaste instrument för att styra i detta fall Försvarsmaktens verksamhet med regler, riktlinjer, mål, medel, avrapportering med mera? Jag ska tala om för försvarsministern varför jag ställer frågan. Jag anser att försvarsmusiken är en av Försvarsmaktens viktigaste verksamheter, både nationellt och internationellt. Förutom de militära tjänsteuppdragen och statsceremoniell verksamhet gör försvarsmusiken omfattande konserter, julkonserter, vårkonserter och har en otroligt bred repertoar, och jag är oerhört imponerad av detta. Många av dessa konserter är gratis. Men det har under lång tid förekommit att försvarsmusiken säljer biljetter till sina konserter för att bekosta konsertlokaler, kanske för att bredda verksamheten och få in solister och artister. Jag hittade faktiskt en annons från 1895. Då kostade det 5 öre - det var mycket pengar på den tiden - att besöka en av försvarsmusikens konserter. Man har också producerat och sålt cd-skivor. De är mycket populära och efterfrågas både nationellt och internationellt. När man nu lägger locket på, vilket har hänt, är konsekvenserna att det just nu ligger ett stort antal cd-skivor på hyllor som inte kan säljas. Och det går inte för försvarsmusiken att hyra in sig på konserthus genom att ta in intäkter. Jag återkommer i mitt nästa inlägg för att ge exempel på konsekvenserna.
Herr talman! Försvarsmaktens organisation i fred, grundorganisationen, består av 34 organisationsenheter. Livgardet i Kungsängen, P 4 i Skövde, marinbasen i Karlskrona och F 21 i Luleå är exempel på sådana. Tidigare var försvarsmusiken organiserad inom en egen organisationsenhet, nämligen Försvarsmusikcentrum. Försvarsmusikcentrum lades ned vid utgången av 2009, och verksamheten inordnades i Livgardet. Därmed samordnades den statsceremoniella verksamheten inom Livgardet. Sedan 2010 är försvarsmusiken en enhet inom Livgardet, och chefen för Livgardet är också chef för försvarsmusiken. Precis som Kerstin Haglö säger styr regeringen Försvarsmaktens verksamhet. Det gör vi genom Försvarsmaktens instruktion, regleringsbrevet och enskilda regeringsbeslut. Enligt instruktionen, som vi båda är medvetna om, ska Försvarsmakten medverka i statsceremonier. Det kan innebära högvaktsavlösning och annan statsceremoniell verksamhet. Ett exempel är riksmötets öppnande. Regeringen har på detta sätt bestämt ramen för försvarsmusikens verksamhet. Men inom denna ram är det Försvarsmakten som bestämmer omfattningen av verksamheten och därmed också hur mycket anslagsmedel som ska användas. Frågan om en myndighets möjlighet att få ta ut en avgift för varor och tjänster regleras i avgiftsförordningen, vilket Kerstin Haglö också vet, och där stadgas att en myndighet får ta ut avgifter för varor och tjänster bara om detta följer av en lag, en förordning eller ett särskilt beslut av regeringen. Här hoppas jag att Kerstin Haglö och jag är överens om att det är en bra ordning att Försvarsmaktens verksamhet i grunden är finansierad via statskassan. I regleringsbrevet till Försvarsmakten anger regeringen vilka verksamheter som myndigheten får ta ut avgift för, och där, som jag har sagt i mitt svar, är försvarsmusiken inte medtagen. I mitt svar på den skriftliga frågan och i mitt svar på interpellationen i dag kan jag bara konstatera att Försvarsmakten inte har begärt att regeringen ska ändra i regleringsbrevet så att man får ta ut avgifter för försvarsmusikens verksamhet. Jag vet att det i denna diskussion har förekommit uppgifter om att det skulle ha funnits något undantag kring detta när det gäller försvarsmusiken och att detta skulle ha förändrats. Men det är inte korrekt. Bakgrunden är nämligen att Livgardet i slutet av förra året i en skrivelse till Högkvarterets juridiska stab ställde ett antal frågor om musikkårernas verksamhet. I detta svar klartgjorde juridiska staben det rättsliga läget. Där konstaterade man också att försvarsmusiken i dag bara kan delta i statsceremoniell verksamhet och evenemang som ligger inom ramen för uppdrag från chefen för produktionsledningen till chefen för Livgardet. Där var också myndighetens juridiska stab klar med att försvarsmusiken inte i något fall kunde ta ut ersättning för sin verksamhet. Då vill jag betona att det är Försvarsmakten som ska tolka de gällande bestämmelserna. Det kan inte jag som statsråd eller regeringen göra. Men jag vill ändå understryka att det inte har varit fråga om att det är en bestämmelse som har ändrats. Därmed kvarstår mitt svar: Vi har inte fått in någon sådan förfrågan. Slutligen vill jag i detta inlägg bara säga att denna debatt inte handlar om att det inte är en bra verksamhet och att musikerna inte är oerhört duktiga. Jag tror att alla kan hålla med om Kerstin Haglös beskrivning av hur uppskattad verksamheten är och hur duktiga musiker vi har i försvarsmusiken.
Herr talman! Jag har fortfarande inte hört något direkt svar på min fråga från försvarsministern. Men försvarsministern har fortfarande lite tid kvar för det. Jag kan bakgrunden till att juridiska staben satte ned foten. Jag har också respekt för att Livgardet nu följer det som juridiska staben har sagt. Men det är därför som jag ställer frågan. Det handlar om huruvida försvarsministern vill ta initiativ till det som jag frågar om, nämligen att ändra i regleringsbrevet. Det är försvarsministern som tillsammans med den övriga regeringen har ansvar för regleringsbrevet. Men försvarsministern hukar bakom myndigheten och vill inte svara ja eller nej på min fråga. Om försvarsmusiken ska kunna möta ny publik - om försvarsministern nu tycker att försvarsmusiken är så pass viktig - måste man också göra det möjligt. Det är därför som jag ställer en fråga till försvarsministern och vill ha ett svar. Jag kan ge ett exempel. I Jönköping höll bland andra Marinens Musikkår en stor konsert tillsammans med artisten Ola Salo. I publiken fanns 800 ungdomar. Jag är helt övertygad om att dessa 800 ungdomar aldrig, även om jag hade hoppats det, skulle gå på en adventskonsert med Marinens Musikkår i Amiralitetskyrkan eller titta på när Livgardets Dragonmusikkår gör en beriden vaktparad vid det kungliga slottet. Det är för att jag brinner för detta som jag vill ha till en ändring när man nu har kommit fram till att det inte är möjligt. Man lade ju locket på i somras för detta. Egentligen kom svaret från juridiska staben redan i december förra året. Försvarsmakten har haft ett år på sig om den hade varit intresserad. Det är därför som jag tycker att det är så viktigt att vi tar upp detta. Tycker försvarsministern att det är viktigt att försvarsmusiken ges möjlighet till denna specifika verksamhet där man kan ta betalt för inträde och där man också kan få sälja sina cd-skivor, utöver den rent statsceremoniella verksamheten och övrig konsertverksamhet? Ska man inte kunna få ha denna specifika verksamhet? Det handlar inte minst om att ta vara på försvarsmusiken som den resurs som den faktiskt är och visa på dess status om man nu vill möta en ny publik och inte minst ge PR för Försvarsmakten. Jag får inget svar från försvarsministern. Jag vet att det inte finns något undantag i regleringsbrevet. Men jag ställer frågan igen: Är försvarsministern beredd att se till att det fattas ett sådant beslut? Försvarsministern är fortfarande mig svaret skyldig. Det går inte att bara hänvisa till att det för närvarande inte finns något sådant undantag. Ta initiativ, försvarsministern! Om ni brinner för frågan, visa att ni också är beredd att ta ett initiativ! Göm er inte bakom myndigheten Försvarsmakten!
Herr talman! Kerstin Haglö har flera gånger återkommit till frågan om jag kommer att se till att regeringen fattar ett beslut så att Försvarsmakten får ta ut avgifter för försvarsmusikens verksamhet. Jag säger det igen: Vi har inte fått in en begäran från Försvarsmakten om att ta ut sådana avgifter. Självfallet skulle regeringen kunna besluta att försvarsmusiken ska vara avgiftsfinansierad - om regeringen anser detta. Hittills har regeringen inte funnit skäl för ett sådant beslut. Enligt instruktionen ska Försvarsmakten medverka vid statsceremonier. Det innebär att försvarsmusiken och musikkårerna ska stödja statsledningen och Försvarsmakten med musik. Jag har, herr talman, ingen anledning att föreslå regeringen att fatta ett beslut om avgifter och avgiftsuttag om inte Försvarsmakten själv vill ha det. Om Försvarsmakten återkommer och begär ett sådant beslut kommer vi att pröva denna framställan, men den varken kan eller vill jag föregripa i dag.
Herr talman! Detta blir än mer förvirrat. Är det myndigheterna som begär vad regeringen ska skriva i regleringsbreven till myndigheterna? Försvarsministern säger att Försvarsmakten ännu inte har kommit in med en begäran. Sedan säger hon: Självfallet, men regeringen har inte funnit skäl att göra ett undantag i regleringsbrevet. Jag anser därmed att svaret på den fråga jag har ställt i min skriftliga fråga och i denna interpellationsdebatt är: Nej, försvarsministern är inte beredd att ta något initiativ. Försvarsministern är inte beredd att se till att försvarsmusiken får en bredare plattform. Försvarsmusiken får fortsättningsvis inte sälja sina cd-skivor. Försvarsmusiken ska inte få hyra in sig vid konserter eller se till att det kommer härliga artister och solister. Det finns en problematik i detta, men jag hinner inte gå in på den. Faktum är att det finns konserthus som i dag säger nej till försvarsmusiken efter detta beslut. De ser det nämligen som konkurrens att försvarsmusiken ska hyra in sig och inte ta betalt. De ser det som konkurrens med annan verksamhet, och därför säger de: Nej, ni är inte välkomna in i konserthuset. Vi hyr inte ut om ni inte tar inträde. Det finns en stor problematik, och jag vill att försvarsministern lyssnar på mig och tar till sig. Jag tackar för interpellationsdebatten, men jag kan tyvärr inte tacka för svaret. Jag hoppas dock att försvarsministern har lyssnat på mig och förstår att det är en stor problematik. Jag hade önskat att försvarsministern hade tagit ett steg fram och sagt: Ja, jag är beredd att pröva denna fråga hos regeringen. Försvarsministern gömmer sig dock bakom myndigheten. Det tycker jag inte är att vara minister - eller politiker.
Herr talman! Med anledning av det sista inlägget vill jag säga att vi trots allt har en ordning kring hur vi styr myndigheterna. Försvarsmakten är en av dessa myndigheter. Regeringen uppdrar åt Försvarsmakten att genomföra viss verksamhet, och sedan är det myndighetens chef - i det här fallet överbefälhavaren - som ser till att verksamheten genomförs. Efter det är det genom chefen för Högkvarterets produktionsledning som ÖB uppdrar åt Livgardet vilken verksamhet som ska bedrivas, till exempel den statsceremoniella. Försvarsmusiken ska bedriva den musikverksamhet som Livgardet och ytterst Högkvarteret bestämmer. Vi har beställt att det ska finnas försvarsmusik till stöd för det statsceremoniella. Sedan får vi en redovisning tillbaka från överbefälhavaren, där man även kan finna hur detta har utförts. Inom de ramar regeringen har angett ska försvarsmusiken och musikkårerna som sagt stödja statsledningen och Försvarsmakten med musik. Det görs genom tre musikkårer. Vi vet också att det har varit en hel del förändringar under årens gång; det ska man inte sticka under stol med. Det är likväl så - och här får Kerstin Haglö tycka att jag gömmer mig - att det är så vi styr våra myndigheter. Jag har också sagt att det naturligtvis inte blir nej till prövning av frågan om det kommer in en sådan begäran. Att säga vad svaret skulle bli kan jag däremot inte göra i dag.